Herr talman! Betänkande 1984/85:17 från lagutskottet, som vi nu behandlar, gäller frågor om internationell järnvägstrafik. Sådan trafik rör sig över statsgränserna, och det är naturligt att det på detta område sker ett internationellt samarbete som har sin grund i mellanstatliga fördrag. Det nu förevarande betänkandet handlar om att riksdagen genom sitt beslut skall ansluta Sverige till ett nytt fördrag om internationell järnvägstrafik. Anknytningen skall ske genom en särskild lag om internationell järnvägstrafik, som avses träda i kraft redan den 1 maj 1985. För att hinna med anslutning vid denna tidpunkt har det ansetts nödvändigt att genom inkorporation införliva bestämmelserna i fördraget om internationell järnvägstrafik. Från vpk:s utgångspunkter skulle vi ha föredragit transformationsmetoden, där en lagtext på svenska språket skulle vara den från vilken tolkning kunde göras. I detta speciella fall har vi emellertid inte velat motsätta oss en lösning i enlighet med vad utskottet har kommit fram till. Jag övergår med detta till att kommentera den fråga som tagits upp i mitt särskilda yttrande till utskottsbetänkandet. Jag vill först erinra om att det i mitten av 1960-talet infördes en särskild paragraf, 5 §,i 10 kap. av den då gällande regeringsformen. Denna paragraf öppnade möjligheter för att vissa konstitutionella befogenheter kunde överföras till den europeiska gemenskapen, EG. Införandet av paragrafen skall ses mot bakgrund av att Sverige år 1961 hade sökt association med EG. Nu blev det ju inte någon sådan association, utan i stället ett frihandelsavtal. EG-paragrafen kom därför aldrig att få den betydelse som den var avsedd att få. Vpk var från början motståndare till både medlemskap i och association med EG. Motiveringen var vaktslåendet kring Sveriges suveränitet och ställning som alliansfritt land i fred och neutralt vid krig. Denna principiella inställning hävdar vi fortfarande från vänsterpartiet kommunisterna, trots att EG-paragrafen hittills inte lett till de faror som vi befarade i mitten av 1960-talet. För en kort tid sedan behandlades här i kammaren konstitutionsutskottets betänkande 1984/85:21. Betänkandet rörde överlåtelse av vissa offentligrättsliga uppgifter till internationella organ och grundade sig på regeringens proposition 1984/85:61. Förslagen i betänkandet innebar att det gjordes ändringar i EG-paragrafen, 10 kap. 5 § regeringsformen. Möjligheterna att överföra konstitutionella befogenheter begränsades något, under det att det blev lättnader i villkoren för överföring av vissa offentligrättsliga uppgifter till internationellt organ. Dessa ändringar gick i huvudsak i den riktning som vi från vpk förordat, men vår principiella hållning från 1960-talet stod kvar. I konsekvens härmed yrkade vi då, liksom tidigare, att EG-paragrafen helt skulle utgå ur regeringsformen, och vi följde upp detta yrkande med en Herr talman! Med hänvisning till dessa principiella förklaringar har jag beträffande förslagen i det nu förevarande betänkandet från lagutskottet inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är naturligtvis mycket bra att Allan Ekström är vaksam när det gäller att granska innehållet i aktuella propositioner. Men som alert och erfaren riksdagsman måste han också kunna bedöma vad som med hänsyn till omständigheterna är rimligt att genomföra i varje ärende. Teoretiskt grundade åsikter får ibland vika för politisk realism för att man över huvud taget skall kunna komma till resultat i en del ärenden. Det lagstiftningsärende som behandlats i det nu aktuella betänkandet från lagutskottet har föregåtts av en ingående analys i såväl konstitutionsutskott som lagutskott. Resultatet av denna analys är att lagutskottet för sin del anser att det nu aktuella fördraget synes utgöra ett typexempel på när inkorporationsmetoden kan och bör användas. Även konstitutionsutskottet tillstyrker den föreslagna lagstiftningsmetoden.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

Herr talman! Den av utskottet förordade metoden att inkorporera autentisk utländsk konventionstext har använts tidigare, och den har också godkänts såsom lagstiftningsmodell av ett enhälligt konstitutionsutskott. Det ärinnebörden av Lennart Anderssons inlägg. Jag är helt ense med honom om detta, och jag har självfallet ingenting emot att träffa honom på Stockholms universitet och diskutera saken närmare. Det skulle tvärtom vara trevligt. Mina invändningar i det här fallet ligger emellertid på ett annat plan, på ett nationellt plan. Jag menar att lag i ett fritt Sverige skall stiftas på vårt eget modersmål och har säkert stöd för denna ståndpunkt — kalla den gärna fosterländsk — hos det stora flertalet svenskar. Jag saknar anledning att upprepa mina argument, men jag vill säga att jag beklagar det beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta. Herr talman! Jag ber att ännu en gång få yrka bifall till mina reservationer.

Herr talman! Sedan den 1 juli i fjol har vi en lag som skall skydda näringsidkare mot oskäliga avtalsvillkor. Denna lag ger marknadsdomstolen möjlighet att förbjuda avtalsvillkor som anses oskäliga, om det kommer in en ansökan om att domstolen skall behandla frågan. Vid bedömning av om ett avtalsvillkor skall anses som oskäligt skall särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den näringsidkare som intar en underlägsen ställning i ett avtalsförhållande mellan två parter. Det torde vanligtvis vara den mindre företagaren som intar en underlägsen ställning gentemot en större företagare. Från centerns sida fann vi det värdefullt att näringsidkare — och då främst de mindre — fick ett skydd mot oskäliga avtalsvillkor ungefär motsvarande det som redan tidigare gäller för konsumenterna. I relationen konsumentnäringsidkare har vi länge ansett det viktigt att ha ett skydd för konsumenten, eftersom konsumenten ansetts vara den svagare parten i avtalsförhållandet. Den nya lagen skall på motsvarande sätt vara ett skydd för den mindre näringsidkaren gentemot den som har en starkare ställning. Det kan nämnas att initiativet till denna lag om oskäliga avtalsvillkor mellan näringsidkare togs i en centermotion redan vid riksmötet 1977/78. Lagen gäller avtal mellan två näringsidkare. Därför uppstår frågan vilka som är att betrakta som näringsidkare. Som näringsidkare räknas förutom företag och företagare även kommunala och statliga bolag men däremot inte den verksamhet som direkt bedrivs av staten, kommunerna eller landstingen. Det innebär att en verksamhet som i en kommun drivs genom ett kommunalt bolag omfattas av lagen. Om däremot motsvarande verksamhet i en annan kommun drivs direkt som kommunal verksamhet, omfattas den inte av lagen. Enligt vår uppfattning är det en brist att man på detta sätt undantar den offentliga upphandlingen. Vi anser att även när den ena parten är staten, ett landsting eller en kommun borde lagen gälla som ett skydd för den näringsidkare som eventuellt kan bli utsatt för oskäliga avtalsvillkor. Att främst de mindre näringsidkarna intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet gentemot det allmänna torde det knappast råda något tvivel om. Det finns anledning att erinra om att den offentliga upphandlingen har en mycket stor omfattning och är av stor betydelse för många näringsidkare. När frågan om en lagstiftning utreddes framhöll två av de sakkunniga att undantag inte borde göras för offentlig upphandling. Vid lagrådets gransk ning av regeringens lagförslag motsatte sig lagrådet den föreslagna begränsningen av tillämpningsområdet för den föreslagna lagstiftningen. Lagrådet anförde bl.a.: ”Enligt lagrådets mening bör av likformighetsskäl en lagstiftning om förstärkt skydd mot oskäliga avtalsvillkor göras tillämplig inom i princip alla områden där avtal om sådana villkor kan ifrågakomma. För att man skall utesluta ett visst område bör det ha dokumenterats eller åtminstone gjorts sannolikt att på det området inte finns något behov av lagstiftning.” Lagrådet framhöll även att den valda begränsningen kan befaras medföra tillämpningssvårigheter och gränsdragningsproblem och att det kan uppstå tvekan huruvida ett avtalsvillkors skälighet kan prövas av marknadsdomstolen eller ej. Det finns även anledning att erinra om att lagrådet framhöll att det är en mindre lämplig ordning att en näringsidkares möjligheter att få ett avtalsvillkors skälighet prövad är beroende av i vilken form den offentliga verksamheten bedrivs, dvs. exempelvis som kommunalt bolag eller inte. I fjol motionerade vi centerpartister om att lagförslaget skulle kompletteras med den av lagrådet föreslagna lagtexten. Den socialistiska majoriteten i utskott och kammare avslog detta yrkande. Det skedde trots att vi under utskottsbehandlingen klart fick veta att marknadsdomstolen, som har att tillämpa lagen, hade samma uppfattning som lagrådet och vi motionärer. Sammanfattningsvis ansåg majoriteten då att ”det inte för närvarande finns anledning att utvidga tillämpningsområdet”. Vi har i år från centerhåll tagit upp kravet på nytt i en motion och yrkar nu att riksdagen hos regeringen skall begära förslag till ändring av lagen, så att den även omfattar offentlig upphandling. Skälen nu är desamma som i fjol: vi vill att lagen skall vara heltäckande och att den skall vara likformig. Likformighetsskäl talar alltså för denna utvidgning. Vidare vill vi att man skall undvika de eventuella gränsdragningsproblem som den nuvarande utformningen av lagen kan innebära. I en reservation av moderater och centerpartister till utskottets betänkande yrkas bifall till denna motion. Tyvärr avvisar lagutskottets majoritet förslaget även i år. Herr talman! Det är viktigt att näringsidkare har ett lagligt skydd mot oskäliga avtalsvillkor. Undantaget för offentlig upphandling måste så snart som möjligt undanröjas, eftersom det inte finns några skäl för att undanta denna upphandling. Likheten inför lagen borde utesluta sådana undantag. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen av Per-Olof Strindberg m.fl.

Herr talman! Den motion som vi nu behandlar och som Martin Olsson nyss argumenterat för överensstämmer med den motion och de yrkanden han hade redan när lagen skulle antas av riksdagen för ungefär ett år sedan. Då avslog riksdagen ett motionsyrkande att lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare skulle gälla även vid offentlig upphandling. Lagutskottets majoritet står fast vid sin uppfattning att lagen bara skall gälla villkor som används i avtalsförhållanden mellan näringsidkare, och jag yrkar redan nu bifall till utskottets hemställan och avslag på den till betänkandet fogade reservationen. Motionärerna hänvisar till att det såväl från två av de sakkunniga i konsumentköpsutredningen, som är den utredning som låg till grund för lagförslaget, som i några remissyttranden framhölls att den nya lagen borde omfatta upphandling för offentligt ändamål. Vidare pekar motionärerna på att också lagrådet motsatte sig begränsningen av lagens tillämpningsområde. Lagrådet uttalade bl.a. att av likformighetsskäl borde en lagstiftning om förstärkt skydd mot oskäliga avtalsvillkor göras tillämplig inom i princip alla områden, där avtal om sådana villkor kan komma i fråga. Motionärerna anser att det med hänsyn till den offentliga upphandlingens betydelse för många näringsidkare är både inkonsekvent och otillfredsställande att den offentliga upphandlingen inte faller under tillämpningsområdet. Som jag redan sagt, behandlade utskottet i samband med propositionen om avtalsvillkor mellan näringsidkare motioner där frågan om lagstiftningens tillämpningsområde togs upp. I sitt av riksdagen godkända betänkande framhöll lagutskottet, i likhet med vad också finansutskottet anfört, att det av likformighetsskäl kunde vara befogat att den nya lagstiftningen blev tillämplig också på upphandling för offentligt ändamål. Ett ytterligare skäl för en sådan utvidgning av tillämpningsområdet var, fortsatte lagutskottet, att vissa gränsdragningsproblem kunde undvikas. Men vid en bedömning av frågan måste beaktas att det inte har visats eller ens gjorts sannolikt, att oskäliga avtalsvillkor verkligen används vid offentlig upphandling. Offentlig upphandling sker under insyn och kontroll från det allmännas sida. Svårigheterna att dra en gräns mellan upphandling som sker i näringsverksamhet och offentlig upphandling i andra fall skall inte överdrivas. Gränsdragningsproblemen aktualiseras endast i mycket få fall. Utskottet ansåg redan i fjol att det inte då fanns anledning att utvidga tillämpningsområdet för lagstiftningen, och några omständigheter som bör föranleda att riksdagen nu, drygt ett halvt år efter ikraftträdandet, skall frångå detta ställningstagande har inte framkommit. Den här frågan övervägdes ingående av utskottet vid riksdagsbehandlingen av lagstiftningsärendet. När motionärerna talar om likformighetsskäl bör man också beakta, att en likformighet förutsätter att förhållandena är lika. Jag anser inte att så är fallet. Till att börja med saknas ett övergripande offentligrättsligt regelsystem i näringslivet. Kommunala besluts offentlighet gör att det lättare skapas debatt om de villkor under vilka kommunerna handlar. Besluten fattas i demokratisk ordning i kollektiva organ, vilket kan innebära t.ex. att man voterar om avtalsvillkor och om hur standardavtalen skall se ut. I botten bestäms avtalsvillkoren av politiska beslut. Men också dessa skall enligt regeringsformen hålla sig inom lagens ramar. Av 1 kap. 9 § regeringsformen följer att myndigheterna skall beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Något motsvarande gäller inte inom den privata sektorn. Över kommunala upphandlingsbeslut kan kommunalbesvär anföras. Dessutom kan både JO och JK komma in som en ytterligare kontrollinstans.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
Herr talman! Jag har svårt att förstå varför Stig Gustafsson liksom övriga socialdemokrater och vpk:s representant i utskottet är så rädda för att utsträcka lagen till att gälla den offentliga upphandlingen. Det framhålls att en förutsättning härför skulle vara att lika förhållanden råder. Ja, det är viktigt att skapa lika förhållanden för de näringsidkare som i ett avtalsförhållande har en underlägsen ställning. Det är det som är det väsentliga i lagen. Om det aldrig förekommer eller aldrig tros kunna förekomma oskäliga avtalsvillkor vid offentlig upphandling, är det ingen fara i att vidga lagens tillämpningsområde. Detta kan då inte på något sätt hindra den offentliga verksamheten. Om det däremot förekommer eller skulle kunna förekomma oskäliga avtalsvillkor då det gäller offentlig upphandling, är det självklart att vi för att skydda näringsidkaren skall vidga lagens tillämpning. Slutsatsen måste bli att lagen inte kan skada det offentliga, den kommunala demokratin och vad som i övrigt nämns i de motiveringar för avslag som anförts. Det enda som lagen kan innebära är ett skydd, om så skulle erfordras, för den enskilde näringsidkaren. Därför, herr talman, vill jag betona att det inte finns några som helst skäl för att avslå det yrkande som har framställts i motionen och i reservationen om att riksdagen hos regeringen skall begära ett lagförslag i denna riktning.
Herr talman! Martin Olssons replik tillförde inte sakfrågan något nytt eller något som gjorde att jag blev övertygad om att lagen skall ändras. I lagstiftningssammanhang som avser konsumentskydd eller, som i detta fall, småföretagarskydd måste hänsyn tas till de garantier för den enskilde som det offentligrättsliga systemet innebär och som jag ganska ingående redogjorde för i mitt första anförande. Vi har, som jag framhöll, först och främst regeringsformens objektivitetskrav, som också gäller statlig och kommunal upphandling. Vidare innehåller upphandlingsreglementena för stat och kommun bestämmelser som garanterar en objektiv behandling. Justitieombudsmannen, justitiekanslern, statlig och kommunal revision är andra kontroller som står till buds. Ovanpå detta kommer sedan offentlighetsprincipen, som ger full insyn i avtalsförhållandena. Sekretess kan förekomma bara i de fall där sekretesslagen ger möjligheter därtill. Offentlighet föreligger i varje fall sedan anbuden har offentliggjorts eller avslut har skett. Man skall ha klart för sig att det inom den privata sektorn saknas motsvarighet till detta. Det är de här faktorerna som man skall bedöma när man avgör om det skall lagstiftas eller inte på det här området. Man har på den offentliga sidan med andra ord inte samma behov av lagstiftning som på den privata. Men jag har kunnat konstatera, bl.a. efter att ha läst remissyttrandena över utredningen men också i en del andra sammanhang, att det tycks råda en stor okunskap om de rättsliga grundvalarna för kommunernas och statens verksamhet. Sammantaget, herr talman, anser jag att det krav som ställs på att det skall göras sannolikt att det på det offentliga området inte finns något behov av lagstiftning är uppfyllt. Varken principiellt eller rent praktiskt finns det något sådant behov. Det är snarare tvärtom så att kommunerna månar om sina egna småföretagare. Det är ett väl bekant förhållande, som jag tycker också bör komma fram i denna debatt.
Herr talman! Påståendet att jag inte tillförde debatten något nytt i sakfrågan gäller i minst lika hög grad för det anförande som vi hörde av Stig Gustafsson, vilket väl överensstämde med det anförande som han höll i kammaren när denna fråga behandlades i fjol. Stig Gustafsson har inte på något vis kunnat påvisa att det skulle vara till någon skada för någon att denna lags tillämpningsområde vidgades till att omfatta det allmänna, på det sätt som vi har föreslagit. Jag tror, Stig Gustafsson, att det finns skäl att vara något försiktig med att tala om att det råder stor okunskap på området. Jag vill hänvisa till att de som har ställt upp på samma linje som vi i den här frågan är riksrevisionsverket, näringsfrihetsombudsmannen, marknadsdomstolen och lagrådet. Jag anser att det är betydande överord att påstå att det inom de instanserna skulle råda stor okunskap om området. Nej, herr talman, det finns inga skäl att avslå förslaget. Det innebär inget som helst hinder för någon offentlig verksamhet om vi vidgar lagens tillämpningsområde, och det blir en ytterligare garanti för de mindre företagen.
Herr talman! Eftersom Martin Olsson åberopade näringsfrihetsombudsmannens och riksrevisionsverkets yttrande som stöd för en lagändring vill jag redovisa motsatsen till vad NO och riksrevisionsverket tror. Jag vill citera vad professorn i förvaltningsrätt, Håkan Strömberg, säger om normbundenheten inom förvaltningen. Jag citerar ur senaste upplagan av hans bok Allmän förvaltningsrätt. ”Ett annat särdrag, som mera allmänt präglar den offentliga förvaltningen, utgörs av verksamhetens normbundenhet. Skillnaden i detta avseende gentemot vad som gäller inom den enskilda sektorn framträder särskilt klart inom områden, där förvaltningsverksamheten till sin innebörd är likartad med enskild verksamhet. Medan en enskild företagare har en betydande handlingsfrihet vid ingående av avtal med leverantörer, anställda och kunder, är offentliga förvaltningsorgan i motsvarande relationer mycket mera bundna av författningsbestämmelser och rättsprinciper. Denna normbundenhet, som givetvis omfattar även sådan förvaltning som innebär maktutövning, kompletteras av särskilda rättssäkerhetsgarantier utan motsvarighet inom den enskilda sektorn: möjlighet till överklagande, handlingsoffentlighet, JO:s och JK:s tillsyn m.m.” Detta säger allt, tycker jag.
Herr talman! Jag skall inte trötta kammaren med uppläsning ur några böcker om vad som sägs i den här frågan, utan kort hänvisa till — om vi skall jämföra framstående jurister — att de tre ledamöterna av lagrådet som behandlade frågan hade precis den uppfattning som vi framför i motionen och reservationen. Dessutom framfördes samma uppfattning av ordföranden i marknadsdomstolen, den domstol som skall tillämpa den lag som vi nu diskuterar.

Herr talman! Lagutskottet gjorde ett besök hos marknadsdomstolen som ett led i behandlingen av frågan och för att skaffa sig kännedom om marknadsdomstolens arbete. Där framkom det helt klart och tydligt vilken åsikt ordföranden i marknadsdomstolen hade i frågan.

Herr talman! Det är hög tid att genomföra en genomgripande reform av det svenska presstödet. Under sin femtonåriga historia har det visserligen varit föremål för ständiga utredningar — inte mindre än fem stycken — men varje utredning har krånglat till systemet ytterligare. I dag är det mycket svåröverskådligt. Men inte nog med det — man kan starkt ifrågasätta om stödet verkligen ger de positiva effekter för dagspressen som avsågs när det en gång infördes. De tidningar som befann sig i en besvärlig situation vid stödets tillkomst ligger, med något unikt undantag, fortfarande, efter 15 års presstödssubventioner, mycket dåligt till. De tidningar som när stödet infördes hade en bra ekonomi gör fortfarande goda affärer. Väldigt litet har faktiskt hänt när det gäller skillnaderna mellan förstaoch andratidningar, mellan affärsmässigt välskötta tidningar och tidningar som har skötts och sköts på ett mindre tillfredsställande sätt. En del försök att utnyttja presstödet till att starta nya tidningar eller att åstadkomma väsentliga förändringar i produkten har gjorts. Men genomgående — också här med något unikt undantag — har dessa försök misslyckats. Stockholms-Tidningen gick i konkurs på ett sätt som lämnade dålig eftersmak, Handelstidningen i Göteborg likaså. Andra exempel på konkurser under det senaste året finns. Att basera en tidningsidé på presstöd, att försöka göra en inbrytning på marknaden med hjälp av sådant stöd, är inte särskilt framsynt. Det måste finnas någonting mera bärande i ett nytt tidningsprojekt än bara en anpassning till presstödsreglerna och försök att utnyttja dem maximalt. Vad som har hänt med Stockholms-Tidningen och Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning borde vara en rejäl varning för andra som tänker ge sig in i branschen och tror att man, om man bara får maximalt presstöd, kommer att klara sig. Det visar sig i själva verket att presstödet i dessa sammanhang är en Döbelnsmedicin, som inte leder till det som man har önskat. Det kan, herr talman, ifrågasättas om vi inte hade besparats ett antal dödfödda tidningsprojekt under senare tid, om det inte hade funnits något presstöd eller åtminstone ett väsentligt annorlunda utformat presstöd. Det är nämligen inte så enkelt som att det i dessa konkurser bara är ett antal ägare som har förlorat pengar. Anställda, prenumeranter och leverantörer har också befunnit sig på den förlorandes sida. Många har lämnat bra jobb för att hoppa på projekt som rimligtvis inte har haft särskilt stora chanser att klara sig. Vi kan, herr talman, ha olika meningar om presstödets vara eller inte vara. Men vi borde ändå kunna vara överens om att finns det ett stödsystem bör det utformas så att möjligheterna till fiffel är minimala och att ett presstöd har ett inbyggt rationaliseringsmoment. Så är nu inte fallet. Att sitta i presstödsnämnden är en luttrande sysselsättning. Man märker snabbt att presstödet normalt inte används för att genomföra rationaliseringar och sätta en tidning så snabbt på fötter att den inte längre behöver stöd och blir fri och oberoende. I stället betraktas presstödspengarna som en helt normal rörelseintäkt. Nysatsningar finansieras med presstöd, men dessa skulle aldrig göras om de skulle förräntas på ett vanligt företagsekonomiskt sätt, helt enkelt därför att det inte finns några möjligheter att göra dem räntabla med den marknad som i dag existerar på området. Man kan säga att där presstödet går in, går mycket ofta normala företagsekonomiska principer ut. Nu skall det nästa månad tillsättas en ny pressutredning. Det blir den sjätte i ordningen. Låt mig först understryka vikten av att denna utredning verkligen tillsätts utan onödig tidsspillan. Jag tillhör normalt inte dem, herr talman, som ropar på nya utredningar, men i det här fallet tycker jag det är väsentligt att vi förutsättningslöst kan börja granska presstödet. Riksdagen har enhälligt beställt en parlamentarisk pressutredning, och statsrådet Bengt Göransson lovade så sent som för några månader sedan i ett frågesvar här i kammaren att handlingsberedskapen var god inom departementet och att man var beredd att snabbt effektuera riksdagsbeställningen, när den nuvarande femte pressutredningen någon gång i april har blivit klar med sitt betänkande. Jag hoppas, herr talman, att den här snabbheten i departementet verkligen tar sig konkreta uttryck och att vi slipper vänta ytterligare på en utredning. Det är då viktigt att den nya pressutredningen börjar med att analysera presstödets effekter på ett mera förutsättningslöst sätt än vad presstödsutredningar har gjort tidigare. Det är viktigt att se vilka effekter presstödet har haft på de olika kategorier tidningar som finns i Sverige. Det är viktigt att se om presstödet verkligen har lett till att tidningar med dålig ekonomi fått sina ekonomiska förutsättningar sanerade och om presstödet verkligen har använts till att bygga upp effektiva och konkurrenskraftiga tidningar. Det är också viktigt att utredningen söker sig nya vägar och inte bara nöjer sig med mindre justeringar samt, herr talman, när man ser att problemen tornar upp sig, tillgriper det som har varit tradition i svenskt presstödssutredande, nämligen att man kapitulerar inför verkligheten och inte ändrar systemet. I stället plussar man rejält på de utgående stödbeloppen. Det kan rimligtvis inte vara en medicin som kan fortsätta att intas hur länge som helst. I själva verket är det nödvändigt att spara också på presstödet. Den rapport som riksrevisionsverket förra året avgav om presstödets utveckling sedan dess tillkomst är sannerligen ingen munter läsning. Den visar klart hur det från början mycket måttliga presstödet under 1970-talet ökade i mycket snabb takt och långt mer än som förutsågs av ansvariga politiker när presstödet en gång infördes. Riksrevisionsverket är i sin rapport mycket kritiskt mot bristen på kontroll över kostnadsutvecklingen vad gäller stödet. Moderata samlingspartiet var redan från början negativt till ett presstödssystem av detta slag. Vi har i de flesta fall gått emot de höjningar av stödet som successivt har genomförts. Vi kan inte acceptera den höjning av stödet som nu föreslås i propositionen. Den 10-procentiga höjning av produktionsbidragen som nu föreslås motsvarar en kostnad för skattebetalarna på omkring 40 milj.kr. Ändå höjdes dessa bidrag så sent som förra året. Många verksamheter får i dag känna på hårda nedskärningar. Detta bör naturligtvis också gälla för presstödets del. Vi menar att en 20-procentig nedskärning bör ske vad gäller den hittillsvarande nivån för produktionsbidragen såsom ett första steg mot mera acceptabla nivåer för presstödet. Vi anser också att det är tveksamt om utvecklingsbidragen såsom en del av systemet över huvud taget bör bibehållas. De har lett till att presstödsnämnden har kunnat dela ut pengar till tidningar, som redan fått mycket stora belopp, utan att man har gjort en normal prövning av huruvida dessa utvecklingsbidrag verkligen leder till någon effektiv förändring i en tidnings sätt att sköta sin ekonomi. Vi menar också att samverkansbidragen i sin nuvarande form är tveksamma. Vi vill i avvaktan på den, som vi hoppas, snart tillsatta pressutredningen föreslå att utvecklingsoch samverkansbidragen halveras. Slutligen, herr talman, skall jag säga några ord om pressens lånefond. Det finns i dag ett förslag om ett anslag på 25 milj.kr. Men 25,9 milj.kr. har reserverats från föregående budgetår, då endast 3,9 milj.kr. förbrukades.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
Herr talman! I årets budgetproposition förekommer några anslagsposter, som skiljer sig från andra genom att stora anslagsuppräkningar har gjorts. En av dem är presstödet, där det föreslås en 10-procentig uppräkning av anslagen. Den uppräkningen måste också ses i perspektivet att anslagen finns kvar för tidningar som har försvunnit och som har haft betydande presstöd. Jag tänker bl.a. på Stockholms-Tidningen. Det innebär att den reella uppskrivningen är ungefär 20 96. Presstödet uppgår nu till en halv miljard kronor, och problemen inom dagspressen kvarstår. Den utveckling som pågår kan inte få fortsätta hur länge som helst. Om inga förändringar görs, uppgår presstödet inom några år kanske till miljardbelopp. Det finns behov av reformer inom presstödsområdet, t.o.m. djupgående reformer. Vissa detaljändringar i reglerna föreslås i propositionen. Dem biträder vi från folkpartiet, men dessa detaljändringar pekar på behovet av mer djupgående reformer. Statsrådet understryker angelägenheten av att tidningsbranschen dämpar kostnadsutvecklingen genom rationaliseringar och samverkan. Jag vill då understryka hur viktigt det är att rationaliseringar inte får bromsas av speciella avtal på tidningsområdet. Under alla omständigheter, och inte minst mot bakgrunden av de mycket höga belopp som presstödet nu uppgår till, är det orimligt att möjliga rationaliseringar inte genomförs. Presstödet får genom sin konstruktion en kostnadshöjande effekt på hela tidningsbranschen. Det gäller alltså hela dagspressen — inte bara stödtidningarna — och detta är olyckligt i en tid när den har en knivskarp konkurrens från andra medier. Den nu föreslagna 10-procentiga ökningen av presstödet innebär att ökat stöd kommer att utbetalas oberoende av att behov redovisas i boksluten. Allvarliga invändningar måste också riktas mot det orimliga i att finansieringen skall ske genom ökade skatter på tidningarnas annonser. Om ökningen av presstödet hade varit oundgängligen nödvändig, vilket vi från folkpartiets sida bestrider, hade det varit rimligare om den hade fått ske på ett sätt som inte negativt påverkade konkurrenssituationen för de tidningar som inte har stöd. Jag vill fråga utskottens talesmän: Inom vilken annan bransch skulle någon komma på tanken att genom skärpt beskattning av lönsamma företag få medel att subventionera de olönsamma? Det aviseras att en ny parlamentarisk utredning — den sjätte i ordningen — skall tillsättas för översyn av presstödet. Med hänvisning till vad jag nyss har sagt finner vi från folkpartiets sida detta vara helt nödvändigt. Det är bara beklagligt att statsrådet samtidigt föreslår en uppräkning av anslaget. Detta borde inte vara nödvändigt, eftersom utrymme finns för ett omfattande stöd även enligt presstödsnämndens förslag. Jag yrkar bifall till reservation 1 b vid konstitutionsutskottets betänkande 23; Herr talman! Organisationstidningarna, dvs. de fackliga organisationernas medlemstidningar och de ideella organisationernas tidningar, har mycket olika karaktär. Några har stora upplagor, rikligt med annonser och en god ekonomi. För de mindre organisationerna är stödet betydelsefullt om de skall kunna klara kostnaderna. För de större gäller motsatsen. Stödet är en marginell intäkt som inte har någon betydelse för att organisationen till rimliga kostnader skall kunna ge ut sin tidning. Från folkpartiet menar vi att anslaget till organisationstidskrifter kan sänkas med 8 miljoner till 31 miljoner. Anslagsposten ger tillräckligt med pengar för stöd åt de tidskrifter som behöver stöd. Jag yrkar bifall till reservation 3 b. Herr talman! Jag har tidigare talat om det orimliga i att reklamskatten samtidigt höjs.

Herr talman! Jag har uppfattat det vara konstitutionsutskottets uppgift att se på presstödet inte som ett inslag i en näringspolitik utan som ett medel att värna om dagspressens demokratiska funktioner. Från den utgångspunkten kommer jag fram till en annan bedömning än Anders Björck och finner att presstödet har haft en positiv effekt, eftersom det ändå har stått i vägen för en omfattande tidningsdöd. När riksdagen fattade beslut om presstödet pekade den på fyra viktiga uppgifter för massmedierna. För det första har tidningarna en viktig roll som förmedlare av nyheter. För det andra är dagspressen betydelsefull i sin kommenterande och opinionsbildande verksamhet. För det tredje vill vi se tidningarna som bärare av en granskningsuppgift; pressen skall vara vad man kallar en watchdog gentemot makthavare av olika slag, både privata och offentliga. För det fjärde bör som en demokratisk funktion nämnas något som är mycket värdefullt i en representativ demokrati av vår typ, nämligen pressens uppgift att svara för kommunikation såväl inom de grupper som arbetar i samhället som mellan dessa mycket viktiga grupper. Där vill jag påpeka att förutsättningen för att dessa demokratiska funktioner skall kunna utövas på ett tillfredsställande sätt, och det gäller samtliga dessa fall, är att vi har en allsidigt sammansatt presskör. Jag vill alltså understryka att det är i informationsfrihetens intresse som det är värdefullt med ett presstödssystem av det selektiva slag som vi har haft. Jag vill också påminna Anders Björck om att tidningarna ju arbetar på två marknader — på läsarnas marknad och på annonsörernas marknad. Presstödet slår vakt om läsarnas valfrihet. Det rör sig om flera hundratusen läsare som på en öppen läsarnas marknad har velat ha dessa lågtäckningstidningar som presstödet har varit med om att hålla vid liv. Det presstödssystem som vi i dag tar ställning till har från den utgångspunkten visat sig ganska framgångsrikt då det gällt att upprätthålla denna nödvändiga mångfald av tidningsutbudet. Det gäller alltså både dagspresstödet och stödet till organisationspressen. Liksom tidigare har vi en långtgående uppslutning bakom förslagen i konstitutionsutskottet. Bakom betänkandet i dess helhet står socialdemokrater, centerpartister och företrädare för vänsterpartiet kommunisterna. Stora delar av betänkandet har stöd även från övriga partier. Då det gäller organisationstidskrifterna förvånar det mig att moderaterna här går till ett direkt avslagsyrkande. Folkpartiet begär en mindre anslagsminskning. Min förvåning hänger samman med att stödet faktiskt infördes på förslag från en borgerlig trepartiregering. Det skedde då under djupa bugningar för den fackliga, kooperativa och ideella pressens betydelse på kulturdebattens och den fria opinionsbildningens område.

Med dessa motiveringar yrkar jag avslag på moderaternas och folkpartiets reservationer under mom. 4. Moderaterna och folkpartiet har också reserverat sig i fråga om den viktiga selektiva bidragsform som produktionsbidraget utgör. Jag vill här hänvisa till vad som sägs i propositionen, att sedan slutet av 1978 har särskilt produktionsbidragen till landsortstidningar och fådagarstidningar urholkats. Jag tycker alltså att det finns starka skäl för den höjning av produktionsbidraget med 10 9 fr.o.m. nästa budgetår som här föreslås. Jag vill gärna till Lars Ernestam säga att det inte alls är så att produktionsbidragen uppräknas med 20 96, som han påstår. För det utgående stödet är ökningen 10 96. Att man har kvar vissa medel sammanhänger med att det har funnits tidningar som man kunde räkna med eventuellt skulle kunna ha behov av presstöd. Det innebär inte att pengarna försvinner. Jag vill också gärna understryka när det gäller fördelningen att vi från socialdemokratisk sida har full finansiell täckning för det här förslaget. Det framgår av skatteutskottets betänkande. Det är väl ingalunda unikt att man beträffande en verksamhet av stor betydelse för debatten har kunnat finna en finansieringsform med anknytning till den mycket rika pressen; högtäckningstidningarna har ju haft mycket gynnsamma resultat. Det finns också exempel från filmens område att detta kan ske. Med dessa motiveringar vill jag yrka bifall till propositionens förslag när det gäller produktionsbidragen och avslag på moderaternas förslag, som innebär en sänkning av anslagen till produktionsbidragen med 20 96. Jag vill också yrka avslag på folkpartiets förslag, som innebär en något mindre nedräkning av stödet, men i vilket man i varje fall inte har accepterat propositionen. Beträffande den reservation som berör lånefonden har vi från socialdemokratisk sida inställningen att man kan följa presstödsnämndens och propositionens förslag när det gäller anslagen i avvaktan på den enmansutredning som ganska snart kommer att redovisas. Detta innebär i realiteten inte att statsmakterna tar på sig högre utgifter än de som faktiskt motsvarar behovet. Jag vill också påpeka att vi från socialdemokratisk sida anser det vara värdefullt att en pressutredning nu tillsätts.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

Herr talman! Olle Svensson sade inledningsvis att presstödet inte är någon näringspolitisk fråga. Det är emellertid synd att det inte finns mer näringspolitik bakom en del av de överväganden som borde ligga till grund för presstödet. Om så vore fallet, och om det fanns mera företagsekonomiskt grundade analyser av t.ex. presstödets effekter, tror jag att vi hade haft ett bättre utformat presstödssystem än vad vi har i dag. Herr talman! Jag vill också bestämt protestera mot att förslagen om att ta bort stödet till organisationstidskrifterna skulle ha någonting med antifackliga stämningar att göra. Det är ju ingalunda på det sättet att det bara är fackliga tidningar och tidskrifter som erhåller stöd som organisationstidskrifter. Det gör en lång rad andra tidskrifter, t.ex. politiska tidskrifter och tidskrifter som ges ut av t.ex. arbetsgivarorganisationer. Så den anklagelsen faller nog till marken bara genom att man studerar vilka tidskrifter det är som i dag tar emot presstöd. Men om man skall försöka göra besparingar i budgeten måste man självfallet spara på en lång rad olika områden. Det här kan knappast anses vara det mest angelägna området att undvika besparingar på. Jag vill ändå med anledning av Olle Svenssons anförande ställa tre frågor till honom som anknyter till vad han sade. 1. Anser Olle Svensson att presstödet skall syfta till och ha till uppgift att bereda de tidningar som i dag får stöd en sådan ekonomisk ställning att de kan klara sig utan stöd, att syftet med presstödet alltså är att rekonstruera tidningar, så att stödet blir obehövligt, eller menar Olle Svensson att presstödet skall vara en intäktspost som alla andra i en tidningsbudget? 2. Ärdet rimligt, Olle Svensson, att vi med nuvarande bestämmelser och med nuvarande praxis delar ut presstöd, t.ex. i form av samverkansbidrag och annat, till tidningskoncerner som gör vinster på tiotals miljoner kronor? Är det verkligen så presstödet skall användas? Det här hände så sent som förra veckan. 3. Är det rimligt att presstödet i dag av vissa tidningar används till direkt konkurrenssnedvridande åtgärder, t.ex. genom att med hjälp av presstödspengar dumpa annonspriser eller starta redaktioner på platser där det aldrig annars skulle ha funnits ekonomiska eller journalistiska motiv för att göra det, dvs. använda presstödet för att få in extra pengar?
Herr talman! Jag tänkte säga några ord igen om organisationstidningarna, eftersom Olle Svensson tog upp dem i sitt anförande. Är det inte så att det finns ett antal organisationstidningar som går mycket bra? Det finns tidningar som representerar stora fackliga organisationer och andra och som klarar tidningsutgivningen utan detta stöd. Är det då inte rimligt att stödet till de organisationstidningarna bortfaller, eftersom de inte behöver de pengarna? Sedan gäller det utvecklingen av presstödet som sådant. Det är riktigt att uppräkningen är 10 96. Men de anslag som utgick till de tidningar som har försvunnit finns ju kvar. Behöver det verkligen finnas med sådana anslagsposter om de tidningarna inte längre finns? Om sådana behov uppkommer, vore det väl bättre att komma in med nya framställningar senare. Olle Svensson tog också upp frågan om kostnaderna för de andra tidningarna. Jag tyckte det var litet svepande formuleringar när han sade att det är tidningar som alla går mycket bra och som kan betala högre annonsskatt. Är det verkligen så att alla dessa förstatidningar går bra? Är det inte så att tidningarna har mycket stor konkurrens från andra på annonsmarknaden och att det är viktigt att de kan få behålla sin konkurrensförmåga?

Herr talman! Först till Lars Ernestam: När det gäller organisationstidskrifterna har jag den uppfattningen att stödet är värdefullt. Men jag går inte så långt att jag bestrider att vi kan behöva titta även på den frågan. Man kan kanske finna ändrade regler och därigenom få ökad effektivitet — men det får bli en senare fråga. Vad jag yttrade mig om var vad jag tror det var den folkpartistiske budgetministern Ingemar Mundebo, som kom med förslaget, sade. De positiva saker som då sades om dessa tidskrifter står jag fortfarande för. Det finns alltså ett starkt behov av att behålla stödet till dem. Beträffande de 33,1 miljonerna vill jag hänvisa till propositionen, där det påpekas att man har tagit hänsyn till nedläggningen av en sjudagars storstadstidning men också till starten av en annan sjudagars storstadstidning. Det rör sig alltså om ett slags beredskapsåtgärd, om man skulle ha behövt detta anslag, och det kan ha varit en nödvändig försiktighetsåtgärd. Som svar på Anders Björcks tre frågor vill jag säga att syftet med presstödet självfallet är att om möjligt uppehålla tvåtidningsstäder, om jag får uttrycka mig så — att upprätthålla en mångfald i tidningsutbudet. Men naturligtvis vore det värdefullt om vi kunde uppnå sådana rationaliseringseffekter inom branschen att presstödet till lågtäckningstidningar blev obehövligt. Jag har svårt att hitta möjligheter till detta i dag, men jag vill understryka att jag tror att en förutsättning för att högtäckningstidningarna visar vilja att samarbeta med lågtäckningstidningarna är att statsmakterna i informationsfrihetens intresse upprätthåller ett selektivt presstöd. Jag tycker vidare att de delar av presstödssystemet som är bäst är de delar som ger ett automatiskt verkande stöd enligt definitionen på högoch lågtäckningstidningar. Professor Karl Erik Gustafsson, som är en mycket god företagsekonom, har visat att ett sådant stöd slår mycket bra och träffar de tidningar som behöver stödet. Systemet med automatiskt verkande bidrag till lågtäckningstidningar är alltså bra. Det är i de fall när en högtäckningstidning enligt presstödsnämndens definition har samma konkurrensförhållanden som en lågtäckningstidning och därför ges ett speciellt stöd som stödet slår ganska egendomligt. Man betalar alltså ut pengar också till dem som har en mycket positiv resultatutveckling, ja, t.o.m. ger utdelning till aktieägarna. Vill Björck ändra på det förhållandet är jag med på det. Jag tror att de flesta stödberättigade tidningar är så hårt pressade att de inte har anledning att, med presstödets hjälp, ge sig ut på några äventyr ekonomiskt, t.ex. att dumpa priser eller att gå in på områden där det inte är lönsamt att tidningarna agerar.

Herr talman! Det är positivt om Olle Svensson är med på att presstödet ytterst skall syfta till att stärka de tidningar som i dag erhåller stöd på ett sådant sätt att de kan klara sig utan stödet och leva vad jag vill kalla ett normalt företagsekonomiskt liv. Jag tycker emellertid att det är viktigt att analysera varför vissa tidningar är förstaresp. andratidningar. Det är nämligen ingen slump att ett stort partis tidningar normalt sett alltid är andratidningar. Jag hoppas att den nya presstödsutredningen funderar på detta. Jag tror att jag kan ge ett svar. Det beror på att de tidningar som i dag är andratidningar vanligen icke bedriver tidningsverksamhet på marknadens villkor, utan de ser som sin förnämsta uppgift att bedriva politisk propaganda. Jag skulle kunna ge många exempel. Ett litet som just rann mig i minnet är följande. Förra våren hade tre partier i mitt hemlän distriktskongress. Ett av dessa tre partier var det socialdemokratiska. Den borgerliga tidningen redovisade på måndagen noga varje distriktskongress på ungefär lika stort utrymme. Den socialdemokratiska tidningen redovisade endast den socialdemokratiska distriktskongressen och skrev inte ett ord om de andra politiska partiernas förehavanden. Det är alldeles självklart, herr talman, att det bara blir de allra trognaste som läser tidningarna när man inom A-pressen konsekvent gör denna typ av nyhetsbedömning. Man får ha klart för sig att det är en satsning på partipolitisk propaganda, men det har sannerligen inte mycket med presspolitik att göra. Därför skorrar det litet illa när herr Svensson talar om att det ur demokratisk synvinkel är viktigt att vi satsar på att hålla andratidningarna vid liv. Jag skulle kunna ge en lång rad exempel liknande det jag tidigare redovisade. Som jag sade hoppas jag att den nya presstödsutredningen gör denna typ av analys. Då kommer den ganska snart att få klart för sig varför situationen i dag är som den är på tidningsmarknaden. Slutligen finns det också en rad exempel på hur tidningar som i dag uppbär presstöd medvetet dumpar annonspriser och går ut med icke marknadsmässiga introduktionserbjudanden när det gäller prenumerationer och annat. Jag vill här uttrycka en önskan att den nya presstödsutredningen också analyserar hur presstödspengarna används till marknadsföring och åtgärder av annat slag. Om presstödsutredningen inte gör det, tror jag att man kommer att hamna mycket snett, och då får andra göra den analysen.
Herr talman! Olle Svensson hänvisar till att det var en folkpartistisk budgetminister som avlämnade förslaget om stöd till organisationstidskrifter när det stödet en gång inrättades. Jag vill då påminna om att vi från folkpartiets sida inte yrkar på att anslaget till organisationstidskrifter skall tas bort. Men ingen bidragsgivning bör vara statisk. Man måste följa utvecklingen och se vilka förändringar som inträffar. Nu har konsekvensen blivit att de stora tidningarna rimligen klarar sin utgivning utan detta stöd. Jag hälsar därför med tillfredsställelse att Olle Svensson säger att frågan bör ses över. Jag fick inget svar på min fråga om annonsskattens betydelse för förstatidningarna och deras kostnadssituation när det gäller konkurrensen med andra reklamföretag. Är det verkligen så att den aspekten inte har någon betydelse för dessa tidningar? Av Olle Svenssons första anförande framgick det klart att han ansåg att det här var en post som borde kunna ingå i tidningarnas budget och som de mycket väl skulle kunna klara. Men är det inte så att de höga skatterna i det här avseendet medför påfrestningar även för många förstatidningar?

Herr talman! Jag hinner inte gå in på en debatt om skatteutskottets betänkande — vi kommer kanske in på det senare. Jag vill emellertid gärna svara Lars Ernestam att jag redan i mitt första anförande påpekade att folkpartiet på ett fördelaktigt sätt skiljer ut sig från moderaterna när det gäller organisationstidskriftsstödet, där de bara begär en mindre nedskrivning av anslaget. Jag vill starkt protestera mot den bild Anders Björck ger av den socialdemokratiska pressen. I går gjorde konstitutionsutskottet studiebesök i Gävle, och under ett besök på Arbetarbladet uttryckte moderaternas representant sin respekt för det sätt på vilket man redigerade den tidningen, dvs. att man lät oliktänkande komma till tals, lämnade utrymme för även andra partier, osv. Han tyckte att tidningen hade en fantastiskt bra uppläggning utifrån dessa utgångspunkter. Detta är faktiskt också vad som i allmänhet gäller för socialdemokratiska tidningar. Jag vill säga detta både till Göthe Knutson, för att betona att jag avser även Värmlands Folkblad, och till Anders Björck. Och jag vill tillägga: I Eskilstuna får jag ofta höra beröm för att Folket så bra täcker centerns och moderaternas sammankomster, medan somliga ibland kritiserar den borgerliga tidningen på den punkten. Jag vill alltså understryka att det här rör sig om mycket subjektiva bedömningar. O.K., den socialdemokratiska pressen är ganska svag ekonomiskt. Men kom ihåg att den ändå har ungefär 20 96 av dagstidningsupplagan, och detta på en fri marknad! Läsarna har valt en socialdemokratisk tidning framför någon annan tidning på denna fria marknad. Det övertag som de andra tidningarna har hänför sig till annonsmarknaden. På ”läsarmarknaden” är det en fri tävlan mellan tidningarna. Det trista med moderaternas förslag är att nedskärningen av bidraget med 20 20, som kommer att läggas till de kostnadsökningar som skett på grund av penningvärdesförändringen, innebär att moderaterna vill få bort de tidningar som berörs och beröva läsarna deras valfrihet. Sådana verkningar får faktiskt förslaget. De som är för ett nej till ett presstöd är alltså också beredda att beröva stora grupper människor deras frihet att på en öppen marknad välja den tidning de helst vill ha.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1984/85:25 behandlas ytterligare en av socialdemokraternas skattehöjningar. Det gäller en höjning av reklamskatten. Centern säger nej till denna skattehöjning. Vi anser inte att det är lämpligt att öka skattebelastningen på pressens annonsintäkter. Fler tidningar kan då få sämre ekonomi, och då blir effekten i stället den att det är fler som kan behöva presstöd. Tidigare har vi i skatteutskottet varit eniga om att vi inte skall ha specialdestinerade skatter, dvs. skatter till vissa ändamål. Jag anser att det är en viktig princip som vi inte skall ge avkall på. Det är den samlade bedömningen som är avgörande — inte enbart de olika detaljerna. Ger vi avkall på denna princip riskerar vi att få ett ännu besvärligare skattesystem. Från centern har vi i vårt budgetalternativ redovisat ett 10 miljarder lägre budgetunderskott än regeringen. Vi har alltså god täckning för att säga nej till denna skattehöjning. Vi löser inte problemen genom ständiga skattehöjningar. Därför säger centern nej till höjningen av reklamskatten. En höjning av reklamskatten ökar kostnaderna för näringslivet och späder på inflationen ytterligare. Regeringen har infört prisstopp. Ger ni då dispens för prishöjningar på grund av skattehöjningar? Gör man inte det, så är det ju bara så länge prisstoppet varar som priserna kan hållas stabila. När det upphör kommer prishöjningarna att bli så mycket starkare. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i skatteutskottets betänkande.

Herr talman! I budgetpropositionen föreslår regeringen en höjning av reklamskatten i syfte att finansiera en höjning av produktionsbidraget inom presstödet. För närvarande utgår en skatt på annonser och annan reklam med 10 96 av beskattningsvärdet utom för annonser i allmän nyhetstidning, där skattesatsen är 3 Zo. Beskattningsvärdet utgörs av vederlaget för reklamen. Den som offentliggör reklamen, t.ex. ett tidningsföretag i fråga om annonser i pressen, är skattskyldig. Reklamskatt utgår också för reklamtrycksaker och för reklam som återges i ljustidningar, på fastigheter m.m. samt genom visning av film eller återgivning av ljud. I fråga om annonser i dagspress gäller att någon reklamskatt inte belastar en annonsomsättning på upp till 9 milj.kr. per år. Motsvarande siffra för populärpress och fackpress är 6 milj.kr. per år. I skatteutskottets betänkande 1984/85:25, som riksdagen nu behandlar, tillstyrker en majoritet av utskottet att det ökade presstödet, som också konstitutionsutskottet har tillstyrkt, finansieras genom en mindre höjning av reklamskatten. De borgerliga partierna har i en gemensam reservation i princip ställt sig avvisande till en ytterligare ökning av skattetrycket och dessutom ansett det vara olämpligt att öka skattebelastningen på pressens annonsintäkter. Med anledning härav avstyrker de förslaget om en höjning av reklamskatten för att finansiera det föreslagna presstödet. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning är det icke försvarligt att besluta om ökat presstöd utan att kompensera dessa utgifter för statskassan genom ytterligare intäkter.

Herr talman! Jag noterar att Bruno Poromaa inte tog upp min fråga om specialdestinerade skatter. I skatteutskottet har vi tidigare varit ense om att inte specialdestinera skatter, eftersom det skulle leda till ett än besvärligare skattesystem. Om vi skall höja skatten på olika områden, kan vi inte göra den samlade bedömning som ju är så nödvändig. Om man höjer en skatt när vi nu har ett prisstopp, innebär det då att företagen inte kan kompensera sig för höjningen, eller kommer det att ges dispens? Får de inte höja priserna nu, blir ju prishöjningen så mycket större senare. Prisstoppet är bara ett sätt att statistiskt klara inflationsmålet. Priserna kommer att drivas upp så mycket mer sedan.
Herr talman! Sedan regeringsskiftet 1982 har ekonomin stadigt förbättrats, och det är nu tredje året i följd som vi redovisar en minskning av budgetunderskottet för det nästkommande budgetåret. Jag tycker att vi bör slå vakt om den positiva utvecklingen och inte öka utgifterna utan att kompensera dessa genom ytterligare intäkter. Här är det fråga om en ytterst marginell skattehöjning. Huruvida företagen kan höja annonspriserna får bli en fråga för de kontrollorgan som samhället har.
Herr talman! Låt mig då bara påpeka att centerns budgetalternativ uppvisar ett underskott som är 10 miljarder lägre än i regeringsförslaget. Som jag tidigare sade, har vi mycket väl täckt in våra förslag.
Herr talman! Det hade ju varit skönt om de budgetalternativen hade varit en realitet under den tid då centern satt i regeringsställning. I så fall hade inte landets ekonomiska situation varit som den är i dag.
Herr talman! Vi skall väl inte ta upp någon ekonomisk debatt nu, men jag vill framhålla att situationen är en helt annan i dag med den förbättrade konjunktur som vi nu har. Då är det viktigt att utnyttja den för att minska budgetunderskottet, och det är detta vi har gjort i vårt budgetalternativ.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 37 behandlas ett antal motioner som innehåller yrkanden med anknytning till reglerna om extra avdrag för nedsatt skatteförmåga, bl.a. reglerna för existensminimum. Jag kommer i mitt anförande att uppehålla mig just vid dessa regler för existensminimum. Vid föregående års riksmöte förelåg motionsyrkanden med samma innehåll som årets yrkanden. Då nådde man enighet i utskottet om att föreslå riksdagen att ge regeringen till känna att en utredning borde ske när det gäller existensminimireglerna. Riksdagen följde det enhälliga utskottet. Men regeringen har ännu inte tillsatt någon utredning. Däremot har skatteförenklingskommittén, liksom tidigare riksskatteverket, förordat att en sådan översyn skulle ske som den riksdagen begärde förra året. Från riksrevisionsverket har det emellertid kommit en rapport till regeringen som innehåller en antydan om att det kanske vore bäst att avveckla existensminimistödet helt och hållet. Vi moderater i utskottet har inte velat finna oss i att man med det konstaterandet skulle släppa den här frågan. Vi tycker att det finns minst lika starka skäl nu som förra året att begära att en snabb översyn kommer till stånd. Vi inbillar oss inte att man löser barnfamiljernas problem med hjälp av existensminimireglerna. Det måste till betydligt mera långtgående förenklingar i skattesystemet för att en sådan lösning skall kunna åstadkommas, och vi har också lagt fram en rad skatteförslag som syftar till en förbättring för barnfamiljerna i det här hänseendet. Men innan sådana förändringar har hunnit ske och hunnit få någon effekt, anser vi att det är väldigt viktigt att existensminimireglerna kan tillämpas, så att människor som vill kunna leva på sin inkomst efter skatt skall slippa gå till socialhjälpen för att klara av att betala skatten och klara sitt uppehälle. Den översyn som vi inriktar oss på bör innehålla förändringar när det gäller att bedöma värdet av boendet i egnahem av normal beskaffenhet. Man bör också ta hänsyn till att existensminimireglerna kan behöva komma till tillämpning i det fall en förälder själv vårdar familjens barn. Nödvändiga barntillsynskostnader bör också beaktas. Vi föreslår i reservation nr 2 bifall till en motion som just kräver att den översyn av existensminimireglerna som riksdagen beställde av regeringen i våras snarast kommer till stånd, och jag yrkar, herr talman, bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Jag vill med de motiveringar som framgår av reservation nr 1 yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1984/85:37 behandlas ett antal motioner om extra avdrag vid minskad skatteförmåga av olika skäl, t.ex. sjukdom. I betänkandet behandlas också frågan om folkpensionärernas extra avdrag samt reglerna för existensminimum. Samtliga motionsyrkanden avstyrks av utskottet. När det gäller motionerna angående minskad skatteförmåga är utskottet enigt. Beträffande folkpensionärernas extra avdrag vill folkpartiet att skattefria livräntor och andra skattefria inkomster inte skall medräknas i underlaget vid beräkningen av extra avdrag. Det extra avdraget för nedsatt skatteförmåga är, som utskottet framhåller, i princip ett behovsprövat avdrag. Vid behovsprövning tas hänsyn till den skattskyldiges inkomster och förmögenhet. Om någon förutom folkpension har andra inkomster eller förmögenhet avtrappas det extra avdraget och skatten på folkpensionen ökar. Det kan i vissa fall ge kraftiga marginaleffekter, t.ex. om det kommunala bostadstilllägget påverkas. Utskottet är inte nu berett att föreslå några ändringar i reglerna men ”förutsätter att regeringen även i fortsättningen ägnar denna fråga särskild uppmärksamhet” och avstyrker därmed motionen. I flera motioner krävs en översyn av existensminimireglerna, så att de bättre kan användas för att lösa bl.a. barnfamiljernas ekonomiska problem. Skatteutskottet har tidigare uttalat att reglerna för existensminimum är föråldrade och borde ses över. Riksrevisionsverket har i en revisionsrapport som överlämnats till regeringen hävdat att starka skäl talar för att existensminimireglerna avskaffas. I den rapporten har riksrevisionsverket undersökt samspelet mellan de två stödformerna socialbidrag och avdrag för existensminimum och har då kunnat konstatera att socialbidrag är den helt dominerande stödformen. Vi har ju även andra stödformer, som inte berörs i den här rapporten, t.ex. den särskilda satsning på barnfamiljerna som vi beslutade om för ett tag sedan. Riksrevisionsverkets rapport prövas nu av regeringen, och i avvaktan på resultatet av detta bör motionerna inte nu föranleda någon särskild åtgärd. Utskottet avstyrker motionerna angående existensminimum. Herr talman! Varje gång vi haft att behandla förslag om avdrag i beskattningen på grund av sociala problem har utskottet anfört att sociala problem inte helt kan klaras skattevägen. De problemen kan måhända lösas bättre genom sociala åtgärder. Med hänvisning till det anförda och till utskottets tydliga genomgång av ärendet yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Hagar Normark tog speciellt när det gällde existensminimireglerna upp rapporten från riksrevisionsverket och påpekade att man där funnit att av de två formerna av stöd som finns har socialbidragen den största omfattningen, medan avdrag enligt existensminimireglerna är av underordnad betydelse. Men är det bra det, Hagar Normark? Hagar Normarks parti, socialdemokraterna, går i årets valrörelse ut med den käcka rapporten att vi är på rätt väg. Men när det gäller antalet socialhjälpstagare har under de två och ett halvt år som socialdemokraterna nu senast haft regeringsmakten antalet socialhjälpstagare ökat från storleksordningen 300 000 till storleksordningen 500 000. Genom att ha användbara existensminimiregler bör man kunna ändra den här utvecklingen mot allt flera mottagare av socialbidrag. Vi anseri moderata samlingspartiet att vi är på alldeles fel väg i det här avseendet. Vi anser att det gäller att få ned antalet socialhjälpstagare. Det borde man kunna åstadkomma genom att bl.a. behålla och förbättra reglerna för existensminimiavdrag.

Herr talman! I sin motion och i sitt första anförande tryckte Karl Björzén särskilt på situationen för barnfamiljerna. Själv omnämnde jag andra åtgärder som har satts in för att stödja barnfamiljerna, åtgärder som är bättre än att ge dem socialbidrag. Någon annan åsikt har vi inte framfört. Att jag nämnde rapporten var inte för att särskilt prioritera socialbidragen. Beträffande övriga socialhjälpstagare, t.ex. dem som är utförsäkrade ur arbetslöshetsförsäkringen, har riksdagen fattat ett beslut som går ut på att man särskilt skall satsa på de långtidsarbetslösa, dvs. de som är utförsäkrade. Det vore ju bra om de kunde få ett arbete. Därför är en sådan satsning mycket värdefull. Däremot tror jag inte att man uppnår större rättvisa och snabbare når dem som behöver hjälp genom olika skatteavdrag, som kan bli orättvisa. Det kan t.ex. vara stor skillnad mellan den preliminära skatt som tas ut och den slutliga skatten. Det finns andra och snabbare sätt att hjälpa dessa människor.

Herr talman! Det är ju bra att Hagar Normark inte vill att vi skall få ett ökat antal socialhjälpsmottagare. För att vara uppriktig hade jag inte heller väntat mig något annat. Beträffande frågan om existensminimireglerna sitter Hagar Normark själv, om jag inte tar fel, i riksskatteverkets styrelse. Riksskatteverket har rekommenderat en översyn av dessa regler, vilket också en enhällig riksdag gjorde i våras. Nu frågar jag Hagar Normark om det fortfarande är den socialdemokratiska gruppens uppfattning att riksdagen nu liksom i våras bör begära av regeringen att få en översyn av dessa regler.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 38 behandlas 16 motioner och motionsyrkanden inom trafikskatteområdet. Jag skall uppehålla mig vid frågan om fordon som återtagits efter konkurs. Den frågan behandlas också i reservation 2 från folkpartiets och moderata samlingspartiets representanter i utskottet. De regler som gäller på detta område är i grunden att man för att få bruka ett fordon måste ha betalt fordonsskatt eller kilometerskatt som har förfallit till betalning. År 1979 infördes regler som gjorde det möjligt att häva brukandeförbudet vid överlåtelse från konkursbo. Däremot ansågs inte skäl föreligga att häva brukandeförbudet för fordon som sålts med förbehåll om återtaganderätt och som vid ett återtagande var belastat med skatteskuld. Nu föreligger en motion i vilken yrkas att brukandeförbudet skall upphävas även vid återtagande från ett konkursbo. I reservation 2 tillstyrker vi detta motionsyrkande. Det är alltså riksskatteverket som nu har möjlighet att medge att ett visst fordon får brukas, även om förfallen skatt inte har erlagts. Denna ordning tillämpas bl.a. när konkursförvaltaren säljer fordon från ett konkursbo eller på offentlig auktion. Men den tillämpas inte då ett fordon återtas av säljaren från ett konkursbo. Vi tycker att det borde vara enkelt att rätta till en krångelsak som betyder så litet i pengar och som knappast ger statskassan några inkomster, om man tar hänsyn till administrationskostnaderna. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 38 behandlas bl.a. en centermotion av Elis Andersson. I denna motion yrkas att riksdagen beslutar att veterantraktorer skall komma in under samma bestämmelser i vägtrafikskattelagen som bilar, motorcyklar och mopeder. Genom riksdagsbeslut förra våren slopades från den 1 januari i år vägtrafikskatten för alla motorfordon av äldre modell än 1951. Syftet var att åstadkomma lättnader för samlarfordon som endast används i hobbysammanhang och där den årliga körsträckan vanligen är mycket kort. I den tidigare nämnda motionen av Elis Andersson yrkas att veterantraktorer skall komma in under samma bestämmelse. Tyvärr har utskottet inte velat tillstyrka motionen. Några verkliga sakargument för detta ställningstagande har inte kunnat åstadkommas. Det enda motiv som framförs är att traktorskatten endast är 225 kr. Jag kan bestämt säga att denna skatt i förhållande till körsträckan på väg säkerligen är betydligt högre än för veteranbilar. Lika väl som det kan vara av värde att bevara äldre bilar kan det från jordbrukskulturell synpunkt vara av värde att för framtiden bevara några äldre traktorer. Centerns ledamöter i utskottet har understrukit detta i en till utskottsbetänkandet fogad reservation, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Vägtrafikbeskattningen är en komplex del av det svenska skattesystemet. Den grundar sig i huvudsak på 1979 års trafikpolitiska beslut, vilket i fråga om skatteuttaget på vägtrafiken innebär att de rörliga skatterna skall överensstämma med de kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Det innebär enkelt uttryckt att fördelningen av skatteuttaget mellan olika typer av fordon så långt möjligt skall grundas på de kostnader som varje fordonsslag åsamkar samhället. Det är naturligtvis en mycket grannlaga uppgift för riksdag och regering att göra denna fördelning. Därför har man i kommunikationsdepartementet under en längre tid studerat dessa problem. Detta studium har resulterat i en rapport — Kostnader och avgifter inom trafiksektorn — som just nu bereds i regeringskansliet. I denna rapport behandlas flera av de frågeställningar som aktualiserats i motionerna om vägtrafikbeskattningen. Flera av motionerna ställer krav på ändringar i någon av de olika typerna av vägtrafikskatter. Då skall man komma ihåg att det här som så ofta är fråga om en mycket besvärlig balansgång mellan enkelhet och fullständig rättvisa i skattesystemet men också t.ex. mellan miljökrav och ekonomiska krav. Jag tycker nog att det nuvarande systemet klarar denna balansgång ganska hyggligt. Det finns emellertid en del kvarstående skönhetsfläckar. Dessa jobbar man numera intensivt med inom diverse utredningar och departement. Det är här ofta en fråga om avvägningar av mycket komplicerat slag. Det gäller t.ex. avvägningen mellan fordonsskatt och kilometerskatt. Det gäller avvägningen mellan fordonsskatt och bensinskatt. Det kan också gälla avvägningen mellan beskattning av olika typer av drivmedel. Det besvärliga är att en ändring av en av dessa skattetyper kan få konsekvenser som är utomordentligt svåra att förutse och som kan ge helt oönskade effekter. Det vore därför synnerligen olyckligt, om riksdagen nu utan vidare skulle tillmötesgå motionärernas förslag till ändringar i vägtrafikbeskattningen. Så några ord om de reservationer som är knutna till skatteutskottets betänkande 38. I reservation 1 krävs att veterantraktorer i skattehänseende skall behandlas på samma sätt som andra motorfordon av årsmodell 1950 och äldre, dvs. befrias från skatt. Emellertid kan sådana traktorer redan nu få en väsentlig skattebefrielse. Dessutom kommer traktorsbeskattningen att tas upp av en sittande utredning, nämligen vägtrafikskatteutredningen. Det finns således ingen anledning för riksdagen att nu ta någon ställning till denna fråga. I reservation 2 kräver moderata samlingspartiet att den skattemässiga behandlingen av dem som övertar ett fordon från en konkursdrabbad ägare skall vara likformig vare sig detta övertagande sker genom ett s.k. återtagande eller genom ett köp. Man menar att det i båda fallen skall kunna vara möjligt att bruka fordonet trots att förfallen vägtrafikskatt ej har erlagts. Vi socialdemokrater anser emellertid, att bestämmelserna om s.k. positivt restvärde i lagen om avbetalningsköp och i konsumentkreditlagen ger en säljare möjligheter att kompensera sig för uppkomna skatteskulder, när han återtar ett fordon. Vidare vill vi peka på möjligheterna för säljaren att göra upp avbetalningskontraktet på ett sådant sätt att han får fullständig täckning för köparens skatteskulder när han återtar fordonet.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

Herr talman! Lars Hedfors berörde en del saker som jag inte hade tagit upp i mitt anförande. Jag kan hänvisa till de särskilda yttranden som vi har fogat till utskottsbetänkandet och där vi har förklarat vårt ställningstagande på några av dessa punkter. Jag skall inte heller nu ta kammarens tid i anspråk med att gå in på de här frågorna, utan återkommer till reservation 2 om fordon som återtagits efter konkurs. Om jag förstod Lars Hedfors rätt, argumenterade han för reglerna vid återtagning av fordon i största allmänhet och talade om risk för skentransaktioner och om möjligheter att gardera sig vid avbetalningsförsäljning. Vad som yrkas i motionen är ju en justering endast i de fall där återtagning sker efter en konkurs. Det är en mindre del av alla fall som då berörs, och i de fallen borde värdet av fordonet bara undantagsvis överstiga säljarens fordran. Därför vidhåller jag att det är en rimlig begäran att riksskatteverkets dispensmöjligheter utvidgas till att omfatta även de här få fallen av återtagande efter konkurs.
Herr talman! Lars Hedfors hänvisar till att frågan är föremål för övervägande i vägtrafikutredningen. Jag måste säga att jag tycker det är ett svagt argument. Här togs förra året ett beslut som befriade skattepliktiga motorfordon — personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar — av årsmodell 1950 eller äldre från vägtrafikskatt. Då är frågan egentligen om traktorerna skall hänföras till denna grupp eller inte, och jag kan inte förstå att en utredning skall behöva syssla med ett sådant ställningstagande. Om vi anser detta jämförbart — och jag kan inte finna något skäl till att det inte skulle vara jämförbart — borde man också kunna ta steget ut och befria traktorerna från denna skatt.
Herr talman! Först till Karl Björzén. Han säger att det är sällan, endast i undantagsfall, som det finns ett s.k. positivt restvärde. Det är säkert riktigt att den situationen kan uppstå att något restvärde inte finns eftersom man har misshandlat bilen så mycket att värdet på den har sjunkit. Jag har en viss förståelse för att det kan hända. Jag betvivlar däremot att ett positivt restvärde skulle tillhöra undantagsfallen, som Karl Björzén säger. Det måste vara säljarens ansvar att gardera sig mot den situationen att det inte blir ett positivt restvärde. Det kan han faktiskt göra på ett ganska enkelt sätt. Han kan göra det genom att se till att kontantinsatsen är tillräckligt hög när han säljer fordonet, så att han inte behöver befara att det skall uppstå ett negativt restvärde. Därigenom garderar han sig själv, och om flera människor gör på det sättet när de säljer bilar saneras avbetalningshandeln, vilket är till gagn och nytta för konsumenterna, dvs. bilisterna — även om det kanske ibland kan vara ett bekymmer för dem som säljer bilar. Till Stig Josefson vill jag beträffande veterantraktorernas befrielse från skatt bara upprepa det jag sade i mitt inledningsanförande, nämligen att s.k. trafiktraktorer redan nu har möjlighet att få nedsättning av skatten. Andra traktorer, de som inte är trafiktraktorer, har faktiskt så låg fordonsskatt som 225 kr. per år. Det är en mycket låg siffra i förhållande till bilarna, som har en högre skatt. Det var därför man befriade just bilar av 1950 års modell och äldre från skatt. Vidare är det faktiskt på det viset att vi här i riksdagen inte brukar föregripa sittande utredningar som jobbar med de problem som aktualiseras. Jag tycker vi skall följa den regeln också nu.
Herr talman! När det gäller fordon som återtas efter konkurs säger Lars Hedfors att det finns ett enkelt sätt att gardera sig mot förluster i samband med avbetalningsförsäljning. Men, Lars Hedfors, det finns väl ett ännu enklare sätt, nämligen att utvidga riksskatteverkets möjligheter att ge dispens. Det är ju inte fråga om att ge några favörer åt någon som ändå har tjänat på avbetalningsoch återtagningsaffärer, utan det blir en prövning i riksskatteverket. Det är denna möjlighet till prövning som man vill öppna dörren för genom bifall till reservation 2.
Herr talman! Lars Hedfors talar om mycket låg skatt, men man skall veta att skillnaden inte är särskilt stor mot många småbilar. Det fanns många inte särskilt tunga bilar före 1950-talet. Det är inte så stor skillnad i skatt mellan en liten Saab och en traktor, så det skälet är inte särskilt starkt. Lars Hedfors sade också att det finns dispensregler för trafiktraktorer. Jag måste säga att om det skulle räknas dispensregler för de andra traktorerna är jag övertygad om att administrationskostnaderna skulle överstiga vad man får in. Jag tycker nog att det är svepskäl. Man vill helt enkelt inte tillmötesgå ett så ringa krav som det som ställs i reservationen.
Herr talman! Karl Björzén fortsätter att tala sig varm för en utvidgning av riksskatteverkets möjligheter att ge dispens när det gäller återtagande av fordon från ett konkursbo. Jag förstår honom. Men jag är litet konfunderad. Moderata samlingspartiet brukar tala sig varmt för och värna om bilismen i det här landet. Det finns inte mycket om det i reservationen — egentligen ingenting alls. Det som moderata samlingspartiet värnar om är tydligen bara bilhandeln. Det är det ni gör i det här sammanhanget, när ni säger att riksskatteverkets möjligheter till dispens skall utvidgas. Låt mig få påminna Karl Björzén om hur det var före 1975, när den här möjligheten fanns. Då fanns inget brukandeförbud, utan man kunde använda bilarna direkt utan att betala skatt. Det visade sig då att svårigheterna för länsstyrelserna att reda ut om det verkligen var en avbetalningsförsäljning eller en skentransaktion var mycket stora. Det var en av orsakerna till att man avskaffade möjligheten att direkt använda fordonen vid återtagande. Dessutom har det visat sig att man sedan 1975 i mycket stor utsträckning har lyckats sanera avbetalningsverksamheten i bilbranschen — till fromma för konsumenterna, alltså bilisterna.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett par motioner av mig, som bl.a. mynnat ut i den moderata reservationen 2. Jag hade inte tänkt delta i den här debatten, och jag vet att jag bryter mot gällande praxis, men jag kan inte låta Lars Hedfors anförande stå oemotsagt. Lars Hedfors hävdar att vi värnar om bilhandeln. Men vad är det som Lars Hedfors värnar om? Jo, den svarta och grå penningmarknaden. Låt oss anta att det förhåller sig på följande sätt, Lars Hedfors: En åkeriägare går i konkurs och har exempelvis 100 000 kr. kvar att betala på ett fordon. Det säljande företaget får tillbaka fordonet genom att det finns ett avbetalningskontrakt. Antag att åkaren har skött kontraktet hela tiden men slarvat med skatten. Han kanske sammantaget är skyldig 50 000 kr. i vägtrafikskatt och fordonsskatt — det tar nämligen en förfärlig tid innan kronofogden gör någonting! Företaget skall alltså betala in 50 000 kr. innan fordonet kan säljas igen. Om däremot konkursförvaltaren hittar en köpare, som säger att han kan köpa fordonet kontant, ser konkursförvaltaren till att det inte föreligger någon betalningsskyldighet vad gäller skatten på 50 000 kr. Varifrån kommer de pengar som denna person helt plötsligt kan köpa kontant för? Jo, kanske från någon som sitter och lånar ut pengar till ockerräntor. Ibland kommer de på mycket knepiga sätt. Lars Hedfors är beredd att gå med på att ett sådant system skall gälla att staten i detta senare fall skall skriva av sin fordran, medan den seriösa handeln — som inte har kunnat gardera sig — skall vara tvungen att betala. Är detta Lars Hedfors och övriga socialdemokraters inställning i den här frågan är jag besviken! När Lars Hedfors säger att man kan kompensera sig, skulle jag gärna vilja veta hur man bär sig åt. Låt oss säga att det handlar om 500 000 kr. från början. Då är det vanligt att kontantinsatsen är mellan 100 000 och 150 000 kr. Sedan löper skulden på 4-5 år. Antag att under den tiden har kunden skött avbetalningskontraktet men slarvat med bilen, så att restvärdet på bilen inte motsvarar skulden. Men han har alltså skött kontraktet, och säljaren har inte kunnat göra någon som helst gardering. Han har kunnat hamna på efterkälken på grund av andra omständigheter som han inte själv rådde över. Det kunde man inte heller förutsätta när han köpte fordonet. Man har alltså följt upp fallet hela tiden. Men av Lars Hedfors resonemang framgår det klart att den som kan ordna det bakvägen skall gynnas, medan den seriösa handeln skall missgynnas.
Herr talman! Vad jag har försökt förklara för Wiggo Komstedt och kammarens övriga ledamöter är ju att den seriösa bilhandeln, som verkligen vill göra riktiga affärer, har möjlighet att gardera sig i avbetalningskontraktet. Det kan man göra på ett mycket enkelt sätt — genom att se till att kontantinsatsen blir så hög att man kan täcka den eventuella förlust som uppstår om köparen missköter bilen så att värdet på bilen sjunker. Det är alltså den möjlighet som den seriösa bilhandeln har, och det är därför som man inte tillämpar det brukandeförbud som gäller i fråga om köp av bilar från ett konkursbo.

Herr talman! Jag förstår fortfarande inte vad Lars Hedfors menar. Jag efterlyser på vilket sätt man skulle gardera sig med tillräckligt stor kontantinsats. Vi antar att det kommer en mycket seriös köpare till Lars Hedfors, som är säljare och har att erbjuda ett lastfordon som kostar 500 000 kr. Den seriöse köparen säger att han har 150 000 kr. kontant. Då tror jag att Lars Hedfors, om han hade varit affärsman — nu är han inte det — skulle acceptera detta och säga att det är en rimlig kontantinsats. Den här åkaren råkar ha en körning för ett företag som i sin tur går i konkurs och drar med sig den lille egenföretagaren, så att han helt plötsligt kommer på obestånd. Han har inte varit ute för att lura någon. Om konkursförvaltaren säljer hans fordon till någon, så är man alltså befriad från att betala in den resterande skatten. Men det seriösa företaget, som har sålt till den här mannen och som försöker, så gott det går, ordna så att någon annan kan komma i åtnjutande av fordonet, skall då tvingas att betala denna skatt. Är det konsekvent, Lars Hedfors? En konkursförvaltare kan sälja precis som han vill. Om fordonet däremot skall gå tillbaka kanske det hamnar i seriösa händer igen. Det är inte alltid säkert att så sker vid en konkursförsäljning. Jag har litet svårt, Lars Hedfors, att hålla med om att dessa fall skulle vara jämställbara i det resonemang som nu förs. Jag vill gärna veta om Lars Hedfors tycker att man inte har garderat sig tillräckligt när det gäller en sådan kund som jag här har talat om. Det finns situationer, Lars Hedfors, då man inte kan gardera sig på annorlunda sätt. Då tycker jag att ett seriöst företag skall jämställas med den som en konkursförvaltare kan ragga upp som kund.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande 39 angående skogsvårdsavgiften har det fogats en centerreservation med krav på skogsvårdsavgiftens avskaffande genom att lagen om skogsvårdsavgift upphör att gälla från den 1 juli 1985. Från att ha varit en ringa avgift om 0,9 Joo och ett belopp om 12 milj.kr. år 1974 utdebiteras 1985 inte mindre än 8 Jo av fastighetens taxerade skogsbruksvärde och ett belopp om 450 milj.kr. Det är en ökning under dessa år med 3 750 96.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 Detta beslut fick en principiell ändring genom att riksdagen 1983 godtog proposition 1983/84:40 då avgiftsuttaget höjdes till 8 Zo. Då släpptes nämligen principen att skogsvårdsavgiften endast får användas för bidrag som är tillgängliga för alla skogsägare. Sedan detta riksdagsbeslut fattades används nämligen skogsvårdsavgiftsmedel för att finansiera alla bidrag inom det skogliga stödområdet, alltså även bidrag av rent regionalpolitisk karaktär. Skogsbruket är därmed den enda näringsgren som själv får betala de regionalpolitiska bidragen till näringen. Detta anser vi från centern vara helt ' oacceptabelt. Den exakta användningen av skogsvårdsavgiftsmedlen redovisas inte för riksdagen, men av tillgängliga uppgifter framgår att endast ca 25 milj.kr. av de 450 milj.kr. som näringen åderlåts på används för sådana ändamål som kan anses vara till nytta för skogsbruket som sådant. Det är t.ex. anslag till forskning, skogsfröplantager och liknande. När skogsvårdsavgiften tas bort kan näringen själv svara för finansieringen av dessa kostnader genom avtal med staten enligt den modell som tillämpas för andra liknande ändamål. Nu är det tydligen en stor del av avgiftsuttaget som går direkt till statskassan. Det innebär en straffskatt på skogsbruket som vi i centern bestämt avvisar. I stora delar av vårt land har skogsbrukarna drabbats hårt av den försurning som förorsakats av svavelnedfall. Det betyder att skogsbruket som näring får bära kostnader för avfall som förorsakats av andra näringar i vårt land och i andra länder. De mesta luftföroreningarna får vi ju som bekant från Centraleuropa och Storbritannien. Att i detta läge straffbeskatta en näring som har så enormt stor betydelse för vårt land som skogsbruket har i vad gäller sysselsättning, handelsbalans och regionalpolitik är enligt centerns syn helt oförsvarligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Svensk skogspolitik är som vi märker här ett kontroversiellt ämne. De politiska motsättningarna när det gäller förutsättningarna för skogsnäringen är milt sagt betydande. På en punkt är vi emellertid rörande överens, och det gäller vikten av att svensk skogsindustri får sitt behov av råvara tillgodosett. Flaskhalsproblem på detta område leder obönhörligen till minskade exportintäkter, försämrad handelsbalans och onödiga industrinedläggelser. Det fick vi bittert erfara under slutet av 1970-talet och under de två första åren på 1980-talet. När det däremot gäller frågan om hur vi skall få fram råvaran till sågverk och massafabriker skiljer sig våra uppfattningar igen. De borgerliga tror att detta kan uppnås enbart genom skattemässiga fördelar och minskade skogsvårdsavgifter för skogsägarna. Vi socialdemokrater vet att detta inte räcker. Vi sitter så att säga med facit i hand. Vi kan bara se på hur det var åren 1979 och 1980. Då var skogsvårdsavgiften låg, det har Karl-Anders Petersson redan nämnt, reglerna för avsättning på skogskonto var gynnsamma och avdragsmöjligheterna var mycket förmånliga, bl.a. på grund av ett s.k. extra avdrag vid skogsuttag. Trots detta kunde avverkningarna ligga ända till 15 miljoner skogskubikmeter under den möjliga avverkningsnivån. Därför menar vi socialdemokrater att det kan behövas även andra incitament för att stimulera avverkningarna. Ett sådant incitament är just skogsvårdsavgiften, även om dess främsta syfte naturligtvis är att finansiera skogsvården och därigenom trygga återväxt och råvaruuttag på litet längre sikt. Här har vi orsakerna till att vi socialdemokrater ofta har legat litet högre än de borgerliga, när det gäller skogsvårdsavgiftens storlek. Sedan är det en annan sak att de borgerliga aldrig har lyckats ena sig om en gemensam nivå för denna avgift. Även här i dag är splittringen stor bland de borgerliga — så stor som den över huvud taget kan vara. Folkpartiet tycker att avgiften skall vara 8 Zoo av skogsbruksvärdet, moderaterna anser att den skall vara 3 Ko, och centerpartiet anser att den helt skall slopas. Centerpartiet har lyckats med konststycket att på något mer än ett år radikalt ändra uppfattning beträffande skogsvårdsavgiftens storlek — från 5 co till 0 Zo. Det vore roligt att höra Karl-Anders Peterssons åsikt om detta. Varför behövde avgiften vara 5 Jo bara för något år sedan mot 0 Ko nu? Vi socialdemokrater anser att denna avgift skall vara 8 Zoo, för att den någorlunda skall täcka kostnaderna för de ändamål som skogsvårdsavgiften är avsedd för enligt 1979 års skogspolitiska beslut. En lägre promillesats innebär att andra skattebetalare får vara med och svara för dessa kostnader. Det har hävdats att denna avgiftsnivå skulle innebära en stor pålaga för skogsägarna. Ingenting kan vara felaktigare. Meningen är ju att de influtna medlen skall gå tillbaka till skogsägarna, bl.a. i form av bidrag. Dessutom är skogsvårdsavgiften avdragsgill i deklarationen. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till skatteutskottets betänkande 38 och avslag på de till betänkandet knutna reservationerna. Jag vill sedan kortfattat kommentera Bo Lundgrens inlägg. Han gör sig skyldig till ett stort misstag i sin argumentation om hur hårt drabbade skogsägarna är av illasinnade statsmakter. Han bortser nämligen från två mycket viktiga förhållanden. Han bortser från att skogsägarkollektivet är en ganska heterogen grupp, åtminstone i ett visst avseende: när det gäller räntebelastningarna. Det finns vissa skogsägare, framför allt de yngre, som har drabbats ganska hårt av höga räntor. Men det var ju de borgerliga regeringarna som såg till att driva upp ränteläget i Sverige. Det var alltså de borgerliga regeringarna som försatte de yngre skogsbrukarna i detta dilemma. De äldre skogsbrukarna har inte denna belastning genom de höga räntorna. Man kan alltså inte dra alla skogsägare över en kam, såsom Bo Lundgren har gjort. Det andra som Bo Lundgren bortser ifrån är att skogsägarna skattemässigt är en mycket gynnad grupp — det kan jag komma in på senare i mina repliker.

Herr talman! Lars Hedfors säger att det är ett kontroversiellt ämne när vi kommer in på skogen. Det är kanske i och för sig inte så konstigt, eftersom skogen är oerhört viktig nationellt sett. Lars Hedfors framhöll att det är angeläget att skogsindustrin får fram råvara. Det är naturligtvis riktigt. Det var en av anledningarna till att de borgerliga regeringarna tidigare försökte med stimulansåtgärder för att få fram råvara. Men det är inte bara skogsindustrin det gäller, Lars Hedfors. Det gäller alla de små, medelstora och större skogsägare som har ett stort intresse för och lägger ned ett intensivt arbete på skogsvård. Det betyder lika mycket som att vi kan hålla i gång skogsindustrin. Har vi inte skogsägarna och deras intresse, får vi ingen råvara till skogsindustrin. Lars Hedfors säger att det inte räcker med att stimulera. Tydligen menar han att man måste ha piskan på skogsägarna. Man skall med en straffbeskattning piska fram råvara för att kunna vara säker på att den skall komma fram. Jag tror inte, Lars Hedfors, att den hårda beskattningen får den effekten, snarare tvärtom. Många kommer att reagera negativt, och då kan beskattningen få motsatt effekt. Vi är medvetna om att ränteläget är högt, men för närvarande borde Lars Hedfors och hans parti känna större ansvar för det än vad vi har anledning att göra. Jag hoppas att vi får majoritet för centerreservationen, men skulle det gå så illa att den blir utslagen kommer vi i andra hand naturligtvis att lägga vår röst på moderatreservationen. Men med tanke på att det bl.a. finns en moderat motion som går ut på att skogsvårdsavgiften skall avskaffas hoppas jag att så många moderater stöder vår reservation att vi får majoritet för den.
Herr talman! Det är glädjande att Bo Lundgren nu inser att det är det stora budgetunderskottet som under de borgerliga regeringarnas tid okontrollerat fick växa fram som drev upp räntan, till men och till förfång för väldigt många skogsägare. Det är glädjande att Bo Lundgren erkänner att det förhåller sig så. Jag skulle sedan gärna vilja kommentera det som sagts om skogsvårdsavgiftens roll när det gäller att få fram råvara. Karl-Anders Petersson och Bo Lundgren lägger ord i min mun som jag inte har använt. Jag skulle enligt dem ha sagt att skogsvårdsavgiften verkar som något slags ”piska”. Det sade jag inte. Jag sade att skogsvårdsavgiften är ett incitament, och det står jag för. Om man slår upp ordet incitament i Svenska akademiens ordlista får man veta att det betyder ”eggelse” och ”uppmuntran”. Det är vad det är fråga om i det här fallet. Skogsvårdsavgiften är inte ett incitament därför att den är just en avgift, utan den är det därför att den är avdragsgill. Det är just detta faktum som gör att skogsägaren vill skaffa sig en inkomst genom att avverka skog. Där har ni incitamentet! Bo Lundgren frågar vad det är för skattemässiga fördelar som skogsägarna har. Jag trodde inte att jag skulle behöva räkna upp alla dessa, men eftersom Bo Lundgren har bett mig om det skall jag göra det. Man har rätt till ett skogsavdrag varje gång man gör en avverkning, ett skogsavdrag som är 50 20 av inkomsten på en utlagd avverkningsrätt och 30 20 på en avverkning som man gör själv. De procenttalen blir 100 resp. 60 om skogen är ett rationaliseringsförvärv. Man har vidare rätt att göra avdrag för reparation och underhåll på markanläggning. Man har rätt att göra avdrag för nyplantering. Och man har, som det har sagts tidigare, rätt att göra avdrag för skogsvårdsavgiften. Dessutom har man möjlighet att utnyttja utomordentligt gynnsamma Man har rätt — och detta är unikt för skogsnäringen — att göra skattefria insättningar på skogskonton och skogsskadekonton, och man har rätt att göra särskilda investeringsavdrag precis på samma sätt som alla andra rörelseidkare. Detta är alltså de skattemässiga fördelar skogsägarna har. Var och en för sig kan de vara berättigade — jag påstår inte någonting annat — men tillsammans kan de få den effekten, Bo Lundgren och Karl-Anders Petersson, att en skogsägare under en mycket lång följd av år slipper att betala skatt över huvud taget. Sedan har vi dessutom alla de möjligheter till bidrag som skogsägaren har: bidrag för dikning, bidrag för plantering, bidrag för skogsvägar, bidrag för skogsbruksplaner, osv. I rättvisans namn skall tilläggas att det här rör sig om åtgärder som skogsägaren finansierar själv, via den s.k. skogsvårdsavgiften. Jag skulle vilja bemöta ytterligare ett påstående, men av tidsskäl får jag låta det anstå till nästa replik.

Herr talman! Det är möjligt att Lars Hedfors inte använde ordet piska, men han sade rätt klart att de tidigare stimulansåtgärderna inte var tillräckliga. I och med det såg i varje fall jag piskan framför mig. När han sedan talade om hur viktigt det var att man fick göra avdrag för denna höga avgift, som för närvarande delvis är skatt, så måste man väl i det här fallet betrakta det som en piska. Lars Hedfors måste vara rätt fftämmande för näringsverksamhet, när han tycker att det på något sätt är anmärkningsvärt att man får göra avdrag för markanläggningar, planteringar och liknande. Hur skulle man kunna bedriva ett rationellt skogsbruk, Lars Hedfors, om man inte hade möjlighet att först investera i det och att göra avdrag för markanläggningar, planteringar och liknande? Skulle detta vara så anmärkningsvärt fördelaktigt? Låt mig sedan bara säga att när Lars Hedfors talar om skattefria insättningar på skogskonto, så måste han totalt ha missuppfattat avsikten med de insättningarna. De är inte skattefria annat än tillfälligtvis för att ge skogsägaren möjlighet att utjämna sina inkomster över flera år. När medlen tas ut från skogskontot beskattas de i vanlig ordning.
Herr talman!

Det var detta jag ville ha sagt med uppräkningen av avdrag. Låt mig sedan allra sist passa på att avliva en myt som Karl-Anders Petersson och Bo Lundgren sprider här. Ni säger att de som sköter sig får inga bidrag, utan det är bara de som missköter sig som får bidragen. Det är en fullständig missuppfattning i fråga om hur det har gått till. De som har skött sig har naturligtvis gjort det i kraft av sitt eget arbete, men de har också gjort det i kraft av bidrag som skogsvårdsavgiften har finansierat. Man kan inte räkna med att skogsägarna varje år skall ha lika stora bidrag, oavsett om de gör någonting eller ej. De skötsamma har fått sin del tidigare.

Herr talman! Det betänkande vi nu skall behandla gäller polisens arbetsformer på lokal och regional nivå samt vissa frågor om utbildning och rekrytering av polispersonal. I de här frågorna är vi inom utskottet eniga, liksom vi varit det tidigare när det gällt de väsentliga frågorna och den stora polisreformens innehåll och successiva genomförande. Låt mig säga att jag tror det ligger ett stort värde i att polisreformen hittills har kunnat genomföras under stor politisk enighet. Det måste vara värdefullt för all personal som arbetar inom polisväsendet att känna att riksdagen i stor enighet står bakom den svenska polisen i dess många gånger svåra och påfrestande arbete. Herr talman! På en punkt föreligger dock en reservation från oss moderater i utskottet. Det gäller frågan om inrättande av en professur vid polishögskolan, med polisverksamheten som ämnesområde. Utskottsmajoriteten har stannat för att godkänna propositionens förslag, som innebär medel för forskartjänster på lägre nivå. Departementschefen uttalar dock att polisforskningen på sikt bör byggas upp kring en professur i det här ämnet. Vad oenigheten gäller är således inte om utan när en sådan här professur bör inrättas. Vi reservanter har svårt att förstå vilka hinder som finns mot att ta det här steget redan nu. Majoriteten i utskottet ansluter sig till departementschefens argument för att vänta några år och avvakta med att inrätta en professur. Argumenten i det här hänseendet är då för det första att avgränsningen av ämnesområdet inledningsvis kan vålla problem och för det andra att den vetenskapliga kompetensen för en professur i dag kan vara begränsad. Jag har svårt att se att de invändningarna skulle minska i tyngd om man väntar. Problem med avgränsningar av ämnesområden står ju alla discipliner ständigt inför. Det kan t.o.m. med större tyngd sägas att ämnesområdet klarare och snabbare finner sin avgränsning om det förestås av en professor. Den andra invändningen — att kompetensen i dag kan vara begränsad — kan i och för sig visa sig vara riktig. Men det vet vi ju inte förrän vi sett vilka som sla söka vid en eventuell utlysning. Det bör också sägas att tjänsten rimligen bör kunna sökas av forskare från hela Norden. Vidare bör väl kompetensen rimligen också höjas ju snabbare tjänsten inrättas och innehavaren får möjlighet att börja arbeta. Herr talman! Med det här sagda vill jag yrka bifall till den moderata reservationen i utskottsbetänkandet.